Herr talman! Peter Persson har frågat socialministern om han avser att verka för att riskkapitalbolagen fasas ut från hälso och sjukvården, äldreomsorgen och personlig assistans och om inte, mot bakgrund av vilka fakta och argument dessa bör få göra vinster på sjuka, äldre och funktionshindrade samt bedriva handel med verksamheterna. Peter Persson har även frågat finansministern om han avser att ta initiativ till åtgärder som minskar riskkapitalets engagemang inom skola, vård och omsorg och därmed riskkapitalets exploatering av skattemedel samt vilka långsiktigt uthålliga och kompetenta ägare utöver stat, kommun, kooperativ och ideella föreningar han ser inom skola, vård och omsorg. Peter Persson har också frågat utbildningsministern om hur han avser att förhålla sig till riskkapitalets engagemang inom utbildningssektorn och om han avser att lägga fram förslag eller stödja förslag efter 2014 som gör att riskkapitalbolagen som ägare helt försvinner inom grund och gymnasieskolorna. Peter Persson har slutligen frågat näringsministern om hur hon avser att lägga om sin näringspolitik så att riskkapitalet avråds och avstår från engagemang i skattefinansierad vård, skola och omsorg. Peter Persson har vidare frågat hur hon avser att vägleda svenskt riskkapital bort från finansiell spekulation och uppköp eller försäljning av befintliga företag till produktiva investeringar i verkliga framtidsbranscher. Teres Lindberg har frågat socialministern om han avser att verka för att riskkapitalbolagen inte ska få äga skattefinansierade företag inom vård och omsorg och, om inte, mot bakgrund av vilka fakta och argument dessa företag bör få fortsätta äga skattefinansierade företag inom vård och omsorg. Teres Lindberg har även frågat näringsministern om hon avser att verka för att riskkapitalbolagen inte ska få driva välfärdsföretag och, om inte, mot bakgrund av vilka fakta och argument dessa företag bör få fortsätta driva välfärdsföretag. Interpellationerna har överlämnats till mig. Jag besvarar dem i ett gemensamt svar. Målsättningen med regeringens politik är att vård, skola och omsorg ska hålla en god och hög kvalitet. För att nå detta mål krävs att det finns valfrihet och en mångfald av utförare att välja mellan. Valfriheten och mångfalden behöver dock kombineras med krav på kvalitet och uppföljning. Ett flertal åtgärder har vidtagits i denna riktning. Som exempel kan nämnas den reform som genomförts när det gäller den statliga tillsynen av hälso och sjukvården och socialtjänsten, överenskommelsen om en etisk plattform inom vård och omsorg och Skolinspektionens utökade sanktionsmöjligheter. Eftersom välfärdssektorn finansieras av skattemedel och utför för samhället grundläggande tjänster är det av största vikt att de som äger och driver företag inom denna sektor har ett varaktigt engagemang. De senaste åren har ett antal händelser visat på att det finns vissa brister i detta hänseende. En betydande del av de större koncernerna inom välfärdssektorn ägs helt eller delvis av så kallade riskkapitalfonder. Typiskt för dessa är att de normalt investerar i en verksamhet med syfte att den ska växa i omfattning. I denna typ av finansiering av företag är det också ofta många aktörer involverade. Vanligtvis finns det en förväntan från den som investerat i en verksamhet att det satsade kapitalet ska ge en hög avkastning. Regeringen tillsatte därför i december 2012 den så kallade ägarprövningsutredningen som ska lämna förslag på vilka krav som kan och bör ställas på dem som äger och driver företag inom välfärdssektorn. Syftet med utredningen är att säkra att de som äger och driver företag inom skola, vård och omsorg ska ha ett långsiktigt och seriöst engagemang och att verksamheten som bedrivs håller hög kvalitet. I enlighet med den sexpartiöverenskommelse som träffades inom ramen för Friskolekommittén gav regeringen i veckan Ägarprövningsutredningen i uppdrag att utreda om det är rättsligt möjligt och lämpligt att kräva att ett aktiebolag som bedriver fristående skolverksamhet helt eller delvis ska ha till syfte att bedriva utbildning av god kvalitet för att få tillstånd att driva verksamheten. I uppdraget ingår även att utreda om det är rättsligt möjligt och lämpligt att införa kriterier för vad som ska betraktas som varaktigt ägande i friskolesektorn. Utredningen ska också bedöma om motsvarande kriterier ska gälla även för andra offentligt finansierade välfärdstjänster. I tilläggsdirektivet till Ägarprövningsutredningen anges att om ett bolag i välfärdssektorn enbart är verksamt för att göra en kortsiktig vinst eller till exempel genom sin investeringspolicy är inriktat på att sälja inom en viss angiven tidsperiod kan det bli svårt att uppfylla kravet på varaktigt ägande. Förslagen får emellertid inte utformas på ett sådant sätt att de skulle kunna utesluta vissa ägarformer. Detta handlar inte om att minska mångfalden och att begränsa etableringsfriheten. Att slå undan fötterna för den valfrihet och de aktörer som i dag finns inom skola, sjukvård och omsorg vore ett allvarligt hot mot kvaliteten och tillgängligheten i skolan, sjukvården och omsorgen och ett dråpslag mot många människors sysselsättning. Utredningen ska därför inte begränsa möjligheten att bidra till välfärdens utveckling genom olika alternativ, däremot ska kravställandet på utförarna skärpas. Jag vill dock inte föregå utredningens bedömning utan avvaktar resultatet som ska presenteras i november 2014.

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet Norman, i stunden varande tre partiledare och en finansminister, ty jag hade ställt fyra interpellationer. Det var om riskkapital inom utbildningssektorn till Björklund, om skola, vård och omsorg till finansministern, om riskkapital inom hälso och sjukvården till socialministern och mer allmänt om riskkapital i välfärden till näringsministern. Bakgrunden till mina interpellationer är naturligtvis den nyliberala flodvåg som svept över svensk välfärd. Privatisering, avreglering och marknadsstyrning skulle ge högre effektivitet, mer resultat för pengarna och så kallad valfrihet. Det har gett miljarder i vinst som finurligt till slut hamnat i skatteparadis. Det har blottat vägda blöjor och vanvård i äldreomsorgen, och konkurser och stängda skolor när vinsterna uteblev. När medborgarnas kritik stegras försöker regeringens företrädare avleda det genom retorik. Finansminister Anders Borg, tidigare i debatt med mig en ivrig försvarare av riskkapital, har sagt: Jag tycker att den ägarprövning vi ska göra bör landa i att det är långsiktiga uthålliga ägare. Det tycker jag talar för att det inte bör vara riskkapitalbolag på det nuvarande sättet i framtiden. Så sade han i en SVT-intervju. Utbildningsminister Jan Björklund säger att riskkapitalbolagen inte längre ska få vara kvar i välfärdssektorn. Det är retoriken. Men politiken, den ligger fast, ty de tilläggsdirektiv som Peter Norman talar om, som getts till den utredning som finns i anknytning till friskolefrågan, är med förlov sagt ludd, ludd, ludd. Och redovisningen skjuts upp till efter valet. Den 1 november 2014 ska vi få reda på ståndpunkterna. Jag tolkar det så att regeringens samlade svar, bortom finansministerns och utbildningsministerns retorik, egentligen är: Riskkapitalbolag och vinstmaximering i välfärden genom skattemedel är okej och bra. Men man vill inte debattera frågan eller klargöra sin ståndpunkt förrän efter valet. Det är därför jag inte får möta de olika ansvarsföreträdarna här i en debatt. Däremot ska man ute i den offentliga debatten fritt kunna framföra kritik. Jag vill nu, herr talman, slå fast att i det samlade svaret från tre partiledare och en finansminister, varande Peter Norman, fastslås att riskkapitalbolag och vinster placerade på fantastiska öar är bra.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansmarknadsministern för svaret på mina interpellationer, även om det såklart hade varit önskvärt att de ministrar som jag ställde mina frågor till också hade svarat på dem. Båda mina interpellationer, och för den delen också Peter Perssons, handlar sammanfattningsvis om den splittring vi ser i regeringen just nu. I mina interpellationer till Annie Lööf och Göran Hägglund frågar jag huruvida näringsministern och socialministern, utifrån sina respektive verksamhetsansvar, är beredda att verka för att riskkapitalbolag inte ska driva välfärdsföretag. Det får jag inget svar på i det interpellationssvar som finansmarknadsministern lämnat, vilket gör mig lite beklämd. Vänligen, Peter Norman, ber jag att få svar på frågan hur den samlade regeringen ser på riskkapitalbolag i välfärdssektorn. En viktig bakgrund till mina interpellationer är de uttalanden som olika regeringsföreträdare gjort i dessa frågor. Bland annat säger näringsministern mycket tydligt att det är helt okej med riskkapitalbolag i välfärden. Dessutom påpekar hon att det är populistiskt att svaja i de här frågorna. Å andra sidan har vi finansministern och utbildningsministern, som på senare tid visat en ganska kritisk hållning. Vad är egentligen regeringens ståndpunkt? Vad tycker regeringen? Beträffande socialministern kan man säga att han inte riktigt vågar öppna ögonen och se baksmällan av de senaste årens privatiseringsfester. Herr talman! Varken jag eller Peter Persson får svar på våra frågor om regeringens ställningstagande. I stället hänvisar ministern till tilläggsdirektivet i Ägarprövningsutredningen. Jag har försökt sätta mig in i vad tillägget egentligen innebär och kan av kommittédirektivet utläsa att man något snävar in ett tidigare ganska brett uppdrag, att se över kraven som kan och bör ställas på företag inom välfärdssektorn, till att pröva den rättsliga möjligheten att införa krav över huvud taget. Det är inte särskilt tydligt. Regeringen är dock i tilläggsdirektivet extra tydlig med att det inte får utesluta vissa ägarformer. Vad menas med det? Menas med det att riskkapitalbolag inte kan uteslutas? Är det i den formuleringen i tilläggsdirektivet som vi hittar svaret på våra interpellationer? Den kanske allra viktigaste skillnaden är att regeringen skjuter på datumet för när uppdraget ska redovisas, från februari till november, och hoppas därmed slippa en debatt man inte vill ha. Herr talman! Jag tycker inte att det är okej att regeringen agerar på det sättet. Jag respekterar såklart att regeringen fritt kan välja och bestämma vilken minister som ska svara på en interpellation, men jag förväntar mig att regeringen svarar på de frågor som jag eller någon annan interpellant lyfter fram i interpellationerna. Peter Norman! Hur blir det nu? Vilken inställning kommer högerregeringen att ha? Regeringen talar med kluven tunga. Vi i Sveriges riksdag och den svenska väljarkåren förtjänar ett svar, och vi förtjänar ett svar före valdagen.

Herr talman! Det som den här frågan egentligen handlar om är för det första hur vi använder våra skattemedel. Hade det varit helt privat, det vill säga att man själv tagit in intäkterna från dem som betalar, skulle det ha varit en annan sak, men det är skattemedel som används för att bekosta verksamheten inom välfärden. För det andra handlar det om kvaliteten i välfärden. Jag tycker att det finns stora frågetecken på båda dessa punkter när det gäller just riskkapitalbolagen. Frågan är om det bästa sättet att använda skattemedel är att låta pengarna strömma in i bolag som till och med har fört över pengar till skatteparadis och också försökt undvika att betala skatt på den vinst de gör. Vinstmarginalerna är enorma. Det har visat sig att välfärden är den mest lukrativa marknaden för riskkapitalbolagen. Vinstmarginalen ligger någonstans kring 15 procent, vilket är mycket högt. I den vanliga privata sektorn ligger den på 5 procent; det är den siffra jag sett. Det är alltså mycket lukrativt, och därmed finns det risk för att skattemedel strömmar in i den verksamheten, skattemedel som kunde ha använts på ett bättre sätt. Dessutom kan vi se att kvaliteten på intet sätt har förbättrats, snarare tvärtom. Det är naturligtvis skillnad från fall till fall, men vi ser att det överlag är lägre personaltäthet i de verksamheter som riskkapitalbolagen driver. Det har också inträffat skandaler, och inte bara inom äldreomsorgen kopplat till vanvård. Vi hade även John Bauer-koncernen, som menade att de var utfattiga. De hade dock överfört väldigt mycket pengar - skattemedel - inom koncernen. Trots att man egentligen hade pengar, som man överfört på ett smart sätt, var det skattebetalarna som fick stå för notan när man sedan lämnade konkursboet efter sig. Det var elever som skulle tas om hand och lärare som inte visste om de skulle ha ett jobb nästa dag. Därför kan man starkt ifrågasätta om riskkapitalbolagen över huvud taget ska finnas inom välfärden och ta del av våra skattemedel. I svaret sades att mångfalden måste värnas och etableringsfriheten likaså. Men riskkapitalbolagen har slagit undan fötterna för annan verksamhet, till exempel när det gäller privata alternativ, små lokala företag, personalkooperativ och småskaliga pedagogiska alternativ. De har ofta ingen chans i upphandlingsprocessen, utan det är riskkapitalbolagen som vinner upphandlingarna. Är det någonting som hotar mångfalden är det de jättestora bolagen, som har vinstsyftet som sitt främsta intresse. Vill man verkligen värna mångfalden och inte minst lokala alternativ borde man beskära riskkapitalets möjligheter i välfärden. Jag blir inte riktigt klok på svaret. Företrädare för både Centerpartiet och Kristdemokraterna har uttalat väldigt tydligt att de vill att riskkapitalbolagen ska vara välkomna i välfärden. Sedan finns det vissa formuleringar från Björklund i Folkpartiet och Anders Borg i Moderaterna som pekar åt andra hållet. Men det finns inte några tydliga svar. Framför allt skjuts frågan framåt i utredningen, och det blir väldigt försiktiga formuleringar i utredningen när det gäller vad man kan göra.

Herr talman! Det är intressant att fundera på hur den politiska debatten borde fungera. Den borde fungera på det sättet att politiker förklarar vad det är för typ av samhälle de vill ha, beskriver vad det är som är fel med rådande samhälle och är tydliga med vad det är för konkreta åtgärder de vill vidta för att rätta till de fel som finns, så att det blir så som de vill. Partierna ska vara tydliga när de presenterar en sådan agenda. Sedan kan man granska varandra, så att det blir tydligt för väljarna vilka alternativen är. Herr talman! Vi från Alliansen är tydliga med vad vi vill ha. Vi vill ha världens bästa välfärd, med hög kvalitet och valfrihet för den enskilde. Det ska vara möjligt att välja olika pedagogik i skolan och förskolan. Det ska vara möjligt att välja olika inriktningar på äldreboenden och sjukvården. Det ska inte vara så att man måste gå till den offentliga kommunala eller landstingsdrivna välfärden. Det ska finnas alternativ. Samtidigt vill vi inte att man ska kunna försnilla skattepengar genom att starta företag inom välfärden, ha en dålig kvalitet, sänka sina kostnader och sedan roffa åt sig vinsten. Det ska inte vara möjligt. Vi är tydliga med hur vi vill ha det och vad som är problemet i sammanhanget. Vi har också varit tydliga med hur vi vill lösa detta. Vi ska se till att det bara är seriösa företag som vill gå in i verksamheten långsiktigt som ska få agera på marknaden. Det ska inte vara möjligt att roffa åt sig skattepengar på det sätt JB-koncernen gjorde. Hillevi Larsson redogjorde för detta mycket korrekt. Det ska inte vara möjligt att agera så. På det sättet är vi extremt tydliga. Men då är frågan, herr talman: Vad tycker socialdemokratin? Vi har förstått att man är väldigt upprörd inom socialdemokratin. Vi har hört Peter Persson gå upp här och nästan raljant prata om hur valfriheten har fått den svenska välfärden att rämna. Jag vill påpeka att knappt 17 procent av skolorna är friskolor. Den absoluta majoriteten är kommunala verksamheter. Men det är den hemska valfriheten som man inte tycker om. Man ska absolut inte få ha riskkapitalbolag i välfärden. Ingenstans får man höra vad det är Socialdemokraterna verkligen vill. Vill de förbjuda vinst i välfärden? Ska det bli ett etableringsförbud? Ska man inte få starta nya skolor, äldreboenden och förskolor? Vill de förbjuda vinst i välfärden? Ett förbud mot vinst i välfärden kommer att döda valfriheten. Då kommer inga privata aktörer att etablera sig på marknaden. Det är en fruktansvärt oseriös argumentation, där man är emot allt. Det här är någonting som är genomgående inom socialdemokratin. Socialdemokraterna har blivit ett skränigt oppositionsparti som är emot allt men själva står för ingenting. Det lät exakt likadant med sjukförsäkringen. Vi kastade ut sjuka människor på arbetsmarknaden, sade Socialdemokraterna. Men vad är det för alternativ de erbjuder? Det har de inte sagt någonting om. De har beskrivit hur jobbskatteavdragen fått den svenska välfärden att rämna. Men nu är de för allihop. De klagar på hur vi förstör försvaret, men vill själva göra större besparingar. De kommer inte med några som helst egna alternativ. Vi är tydliga. Det måste vara seriösa och långsiktiga aktörer i välfärden, och det ska inte vara möjligt att roffa åt sig skattemedel genom att ha låg kvalitet. Men den stora frågan är: Vad vill ni i socialdemokratin? Den stora ironin ligger i att ni står här och säger att vi inte ger några besked före valet. Men herregud! Ni har inte gett besked om något annat än att ni vill höja skatterna och bidragen och inte alls sagt någonting om era koalitionspartner.

Herr talman! Det är bra att vi nu i Sverige har en mångfald av företagsformer inom skola, vård och omsorg och inte bara har den kommunala och statliga sektorn. Det är utmärkt med denna mångfald, som också ger möjligheter för dem som arbetar att utvecklas. Det är väl i dag ett par hundra tusen personer som arbetar inom dessa sektorer och som också har möjligheter att göra karriär inom olika bolag och arbeta vidare för sitt, familjens och landets bästa. Det är viktigt att vi får fortsätta med denna utveckling. Det är också viktigt att vi får arbeta med vinstintresset som bas, som på vilken marknad som helst. Vinstintresset styr effektiviteten men styr även glädje, prissättning och löner. Vinstintresset ger möjligheter till investeringar inom olika sektorer. Jag är uppriktigt bekymrad för att man inte kommer att få ha vinstdrivande företag inom denna sektor om Vänstern kommer i maktposition tillsammans med Socialdemokraterna. Hur ska då detta ske? Risken är att vi får stopp, att man lägger ned olika verksamheter. Verksamheten fungerar väldigt bra på många ställen i Sverige. Låt oss räkna med att vi får möjlighet att med Socialdemokraternas hjälp ha kvar ett vinstsystem och marknadsekonomi inom den här sektorn. Regeringens politik är att vi ska ha så god kvalitet inom vård, skola och omsorg som det bara är möjligt. Detta får vi absolut inte riskera. Jag tror att Socialdemokraterna har samma uppfattning. Det är också viktigt att ett företag som arbetar inom vård, skola och omsorg har ett varaktigt arrangemang. Det är dock tveksamt om riskkapitalföretagen har ett varaktigt arrangemang. Vissa kan ha det, vissa inte. Precis innan jag kom in i riksdagen köptes det bolag inom metallindustrin som jag var vd i av ett riskkapitalföretag. Det blev sedan mycket kortsiktiga åtgärder, vilket ofta är riskkapitalbolagens policy. Gå in och köp ett företag, vidta olika åtgärder, låna pengar så att ni kan utnyttja hög kvalitet på det egna kapitalet som faktor och sälj sedan företaget med bra resultat inom ett par år! Jag tror inte att det är meningen att det ska vara så. Det kommer säkert i framtiden att finnas riskkapitalbolag som arbetar på ett helt annat sätt. Jag tycker att det är bra att vi har en ägarprövningsutredning som går igenom vissa krav som ska ställas och hur länge man bör driva ett företag. Jag har drivit företag i hela mitt liv. Det går inte att trolla för att få en bra kvalitet och effektivitet. Man måste utbilda folk, och man måste ha nya metoder och resurser. Det tar många år. Därför får vi se vad man nu kommer fram till i den här utredningen. Jag vill också understryka att regeringen absolut inte vill minska mångfalden och begränsa etableringsfriheten i Sverige. Inom exempelvis sjukvårdssektorn finns mycket goda möjligheter för fler mindre företag att etablera sig, och då gärna med en kvinna som företagsledare.
Herr talman! Tack till interpellanter och meddebattörer för att vi får tillfälle att tala om dessa viktiga frågor! Låt mig börja med att ta upp det som Peter Persson sade om skatteparadis. Jag är lika upprörd som Peter Persson och andra när företag tricksar bort sina vinster i skatteparadis. Som alla vet om har regeringen vidtagit kraftiga åtgärder för att minska aktiviteten med räntesnurror och annat, vilket vi hoppas ska kunna stärka statskassan framöver. Det andra jag vill säga är att i och med att det är jag som ansvarar för Ägarprövningsutredningen är det, som arbetet i regeringen är upplagt, också jag som ska svara på frågor som har med detta att göra. Det tredje jag ville säga är att det tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen som vi nu diskuterar står en enig regering bakom. Här är alltså regeringen enig. Jag har viss förståelse för att detta kan vara provocerande för oppositionen med tanke på den oenighet som ni uppvisar såväl inom partiet som mellan de olika partierna. Jag har inte full förståelse men viss förståelse för att det kan vara provokativt för er. Regeringens inställning är tydlig. Riskkapitalbolag är en mosaik av olika typer av företag. Jag tycker att det är bättre att diskutera varaktighet, vilket också är ledstjärnan i Ägarprövningsutredningen och i tilläggsdirektiven. Företag som är verksamma enbart för att göra kortsiktiga vinster - riskkapitalbolag eller andra bolag - eller som har en policy som innebär att det ska säljas vidare inom en kortare tidsperiod är inte lämpliga som ägare inom denna sektor. Det kan vara riskkapitalbolag eller andra bolag. Företagen inom sektorn ska ha en varaktig inriktning. Som jag nämnde inledningsvis visar utvecklingen att det är som ni säger: Andelen storkoncerner inom skola, vård och omsorg som ägs av riskkapitalbolag har vuxit. Eftersom det ofta finns en förväntan hos ägarna på en hög avkastning genom att innehavet säljs vidare kan en sådan konstruktion motverka ett varaktigt engagemang. I Friskolekommitténs betänkande betonar man att en ägarprövning bör införas för att säkerställa att ägarna av skolföretag har ett seriöst och långsiktigt intresse av att bedriva utbildning. Regeringen instämmer som ni vet i denna bedömning. Här kan man dra paralleller till den finansiella sektorn. Ska man starta en bank prövar Finansinspektionen såväl styrelseledamöter som ledningen, så att de är lämpliga för just det här arbetet. Så har vi inte haft det i välfärdssektorn i Sverige, så det är alldeles utmärkt om detta införs. Precis som Friskolekommittén har konstaterat ligger det i Ägarprövningsutredningens ursprungliga uppdrag att säkra samhällets krav på att de som äger och driver företag inom de här viktiga sektorerna ska ha ett långsiktigt och seriöst engagemang. Regeringen har nu förtydligat uppdraget i den del som avser varaktighet. Kriterierna ska dock vara både rättssäkra och tillämpbara. Nu är jag inte jurist, men jag vet att det i aktiebolagslagen finns en portalparagraf om att bolagets verksamhet ska ägnas åt att ge vinst till aktieägarna. Vad vi här ska undersöka är om aktiebolagslagen är förenlig med andra typer av krav som vi vill få in. Detta är svåra frågor. I samråd med utredaren har vi kommit fram till att tidsutdräkten är rimlig för att göra ett seriöst arbete. Det hoppas jag att alla här i kammaren också tycker är rimligt.

Herr talman! Jag tillhör dem som tror att politik och demokrati vinner på att vi ärligt redovisar våra avsikter. De så kallade nya moderaterna lånade värdeord från socialdemokratin. Man talade om välfärd och till och med om jämlikhet. Det måste ha känts ovant för många. Detta skulle nås genom mindre resurser, skattesänkningar, privatiseringar, rätt att tjäna pengar på gemensamma skattemedel, avregleringar och marknadslika villkor. Är det inte bättre att moderater talar om sina planer tydligt? Skattesänkningar och privatiseringar på en marknad leder oundvikligen fram till en situation där den enskilde ska börja betala själv - för lite bättre utbildning, lite bättre hemtjänst, en annan vårdkvalitet i de privata vårdgallerior som växer fram i de stora sjukhusen. När starka vinstintressen och marknad förs in på områden som har helt andra syften, nämligen att fördela efter behov, slås jämlikheten ut. Rätten att tjäna pengar på offentliga verksamheter går före krav på kvalitet och omsorg om elever, patienter och äldre. Kvalitetsförbättringar har uteblivit. Rubrikerna har i stället handlat om miljardvinster, vanvård och skolkonkurser. Är det inte bättre, statsrådet Norman, att ni säger: Det är priset vi får betala - det är konsekvensen och effekten av att bryta ned välfärdssamhället och ersätta det med ett marknadssamhälle. Då hade det hade blivit en renare och ärligare debatt.

I systemet ligger också stora bonusar som morötter för enskilda. Detta är riskkapitalistens hela affärsidé: snabbt in, höja värdet, sälja. De som betalar är alltid personalen. Men det är någon mer som betalar. Det är också alla vi skattebetalare som drar fram vinsterna. Det är barnen i skolan och de gamla i äldreomsorgen som får ta det. Talmannen har förstås rätt när han säger att regeringen uppträder som ett kollektiv. Säg då öppet, statsrådet Norman, att regeringen tycker att detta är ett bra system och att skattemedel kan förslösas och användas i detta syfte. Det kommer att fungera som en dementi om andra statsråd säger något annat i framtiden.

Herr talman! Jag kanske var otydlig i mitt förra inlägg. Jag har stor respekt för att regeringen väljer att låta en minister svara på frågorna. Däremot har jag väldigt svårt att acceptera att man inte får svar på de frågor man ställer i sina interpellationer oavsett vilken minister det är som svarar. Det har uppkommit viss tveksamhet om vad vi socialdemokrater tycker i de här frågorna. Vi har varit tydliga: Vi vill ha långsiktiga regler på området, vi vill stärka kvalitetskraven och vi vill införa vinstbegränsningar. Men nu är det inte vi som sitter i regeringsställning. Vi sitter inte på de resurser som behövs för att ta fram utredningarna och komma åt frågorna. Det gör regeringen, och det kanske är det som är dilemmat just nu eftersom man skjuter upp det arbete som har påbörjats. Det är ganska tydligt vad väljarna tycker. De tycker att det är högst tvivelaktigt att någon annan tjänar pengar på välfärden eller att någon annan tjänar pengar på de skatter som vi tillsammans betalar in till välfärden. De tycker inte att det är okej. Någonstans måste man konstatera att det blir dubbelt så dyrt. Det finns två sätt att tjäna pengar på välfärden. Det ena är att dra ned på personalen, och det andra är att skatteplanera och se till att betala mindre skatt. Det handlar alltså om en enskild utförare som plockar ut vinst och tjänar pengar samtidigt som man anställer färre. Man kanske dessutom ser till att planera, fixa och tricksa så att man betalar mindre skatt. Det blir alltså någonstans dubbelt så dyrt eftersom det är färre som betalar inkomstskatt och eftersom man dessutom tricksar så att man behåller mer. Dilemmat är att själva hemligheten med välfärdsverksamhet är händer och fötter. Det tror jag att alla som lever och verkar i Sverige vet. Det är personal, det är lokaler och det är mat. Det är ungefär de saker som man kan spara på. Då är vi inne på kvalitet. För vad är det som händer när man jagar kostnader i hemtjänsten? Det betyder att personalen som jobbar där får en gps, och när de stannar hos någon 30 sekunder för länge får de ett samtal där arbetsgivaren undrar: Varför är du inte på väg till nästa ställe? Nu har du ägnat 30 sekunder för länge åt tant Andersson. Tant Anderssons allra viktigaste behov var kanske inte att få den där matlådan just den precisa tiden, utan det var att någon lade en hand på axeln och frågade hur hon mådde. När man sparar pengar i förskolan är det på barngrupperna och personalen - större barngrupper och färre personal. Och så sparar man förstås på maten och lokalerna. Det går inte att spara på någonting annat. Större barngrupper betyder sämre kvalitet. Bra kvalitet i förskolan är att barnen blir sedda - ingenting annat - och att de får vettig mat. Det ska också finnas tid och utrymme och tillräckligt med personal så att alla kan gå ut och få frisk luft. Vad är det man sparar på i skolan? Det är maten och skolklasserna, och det är tillgången till idrottsytor och bibliotek. Det är det man sparar på, och det är där man plockar ut vinsterna. Det är på kvaliteten för våra barn, för våra äldre och för dem som blir sjuka som man sparar pengar. Jag tycker att det är rimligt att vi och väljarna får veta var regeringen står i dessa frågor, och jag tycker inte att ni är tydliga här.

Herr talman! I den utredning som regeringen har tillsatt och nu gett tilläggsdirektiv i dessa frågor finns ett uppdrag. Det handlar om att se över om det är rättsligt möjligt och om det är lämpligt att aktiebolag som bedriver fristående skola delvis eller helt ska ha som syfte att bedriva utbildning av god kvalitet. Det handlar helt enkelt om huruvida det ska vara ett krav att bolagen helt eller delvis har som syfte att ha bra utbildning. Man ska se om det är möjligt att begränsa de företag som inte har detta helt eller delvis som syfte. Det är naturligtvis bra att man tar upp frågan, men jag tycker att det är obegripligt att man ställer frågan om det är lämpligt. Det är väl en självklarhet att detta är lämpligt om någon bedriver skolverksamhet. Syftet borde egentligen helt och hållet vara bra undervisning. Det är det minsta man kan begära att detta delvis ska vara uppdraget. Frågan är om riskkapitalbolagen över huvud taget har intresset att delvis bedriva bra undervisning. Det undrar man när man ser till exempel hur John Bauer-koncernen har betett sig. Det verkar inte vara fallet. Det är inte bara detta att skattemedel som borde har gått till undervisning har använts till vinster i verksamheten, utan man har också kunnat se bristande kvalitet. När man har inspekterat skolorna har man sett att det inte har varit någon bra undervisning. Trots detta har koncernen fått fortsätta att bedriva sin verksamhet och starta nya skolor. Jag undrar var regeringen egentligen står i dessa frågor baserat på utredningen, framför allt när två av regeringspartierna inte står bakom detta. Hur kan man säga att regeringen är enig?

Herr talman! Det finns två stora ironier i debatten. Den ena är att Socialdemokraterna nu går upp och säger att det är riskkapitalbolagen som är de stora bovarna här. Sedan går de upp och exemplifierar med ett företag. Och vilket företag är det? Jo, det är JB-koncernen. Dess agerande var fullständigt oacceptabelt, och vi är tydliga med att vi inte tänker tillåta sådant i framtiden. Men JB-koncernen är inget riskkapitalföretag, Hillevi Larsson. Välkommen till verkligheten! Här sitter du och klagar på någonting som inte alls stämmer överens med hur det faktiskt ligger till. Om du tycker att JB-koncernen har agerat felaktigt och att vi ska förbjuda företag som detta ska vi också förbjuda friskolor och privata aktörer i välfärden helt och fullt. Herr talman! Vi har haft makten i nästan åtta år. Vi har gett mer pengar till välfärden, vi har sett till att det är fler undervisningstimmar i matte, vi har sett till att ta bort vårdköerna, vi har sett till att höja lärarlönerna, vi har sett till att det måste vara kvalitet i skolans verksamhet och vi har inrättat en skolinspektion som är ute och granskar denna kvalitet. Det är tack vare dessa granskningar som vi ser fler reportage om att kvaliteten inte håller måttet. Tidigare fanns inga sådana granskningsorgan, och därför kom detta aldrig upp till debatt. Det här har vi nu inrättat. Den 68-retorik som Peter Persson med flera kör när de säger att vi vill privatisera allting är bara larv. Det finns dåliga och det finns bra riskkapitalbolag. Det finns dåliga och det finns bra privata företag i den offentliga välfärden. Och det finns dåliga och det finns bra kommunala och landstingsdrivna aktörer i välfärden. Vi ska granska företagen för vad de är och se till att de håller måttet. Avslutningsvis ska jag påpeka den andra stora ironin i debatten. Det är när Socialdemokraterna går upp och säger att vi inte lämnar besked före valet. Herregud - ni ska samarbeta med V och MP, så säg oss vilka av deras galenskaper som kommer att gå igenom före valet!

Herr talman! Regeringen har sedan 2006 i reella termer satsat mellan 40 och 60 miljarder. Det beror lite på hur man räknar inflationen, om man tar bort den och så vidare. Enorma summor har satsats inom sektorn vård, skola och omsorg. När vi har vunnit valet kommer vi att fortsätta satsa på detta och se till att vi sköter och förbättrar kvaliteten inom sektorn så mycket som möjligt. Jag kan absolut hålla med ministern om att den skatteplanering som har skett inom sektorn är förkastlig. Den är fel. Svenska folket är upprörda, och de ska vara upprörda. Jag hoppas verkligen att vi kan se till att det inte blir på detta sätt i framtiden. Jag talar ibland med riskkapitalet, och de säger att de håller på att försöka få ordning i leden. De ska inte göra dessa skatteplaneringar här och där ute i världen. Jag är övertygad om att det kommer att bli allt bättre. Vi ska ha långsiktigt och varaktigt ägande; det är det som gäller. Jag tycker att det är jättebra att regeringen har tillsatt Ägarprövningsutredningen, och det allra bästa vore om man kunde klara det här utan att ändra så mycket i aktiebolagslagen. Jag ska kommentera lite av det Teres Lindberg säger om att man tar bort antingen det ena eller det andra. Man kan driva företag på många olika sätt inom alla områden. Det finns bra företagsledare och det finns mindre bra företagsledare. Det finns urusla företagsledare, det finns sådana som klarar större företag, sådana som klarar mindre företag och det finns sådana som klarar medelstora företag. De finns företagsledare som alltid klarar situationen. Det är dem vi vill ha hit. Det är de som vi vill ska utveckla den här sektorn, och det finns redan nu många ställen där det är bra.

Herr talman! Först vill jag lämna ett besked till Fredrik Schulte. Han var orolig för att Socialdemokraterna inte ger några besked. Vi ger väldigt tydliga besked om att vi vill föra en socialdemokratisk politik. Vi ger också tydliga besked om att vi är beredda att samarbeta över blockgränserna. Vi tycker att den nuvarande blockpolitiken fördummar och låser politiken i stället för att se till de samhällsfrågor som vi har att lösa gemensamt. Till statsrådet Peter Norman vill jag säga att det säkert är en enig regering som har lagt fram dessa nya direktiv och också talat om hur man vill svara på Peter Perssons och andras interpellationer. Jag kan samtidigt notera att det nog har tagit viss tid att komma fram till detta gemensamt. Så sent som i veckan, i tisdags, kunde jag läsa i Dagens Industri att Peter Norman mer eller mindre vill lägga munkavle på andra företrädare för regeringen. Det kan vara bra för meddebattörerna här från Moderaternas sida att veta att deras gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg Batra, har varit väldigt tydlig när det gäller om riskkapitalbolag ska kunna vara verksamma inom välfärdssektorn. Hon har nämligen sagt att de inte ska få vara det. Jag tycker alltså att ni ska prata med er egen gruppledare innan ni går på Socialdemokraterna som är tydliga i den här frågan här i riksdagen. Jag kan också notera att när Peter Norman, i artikeln i Dagens Industri, får samma fråga säger han: Det är orimligt att jag ska föra Anna Kinberg Batras eller Jan Björklunds talan. Den senare har också uttalat sig om riskkapitalister. Det kan nog vara så att Peter Norman inte vill kännas vid vad andra statsråd eller gruppledare för den borgerliga majoriteten, liksom flertalet i riksdagen, tycker är riktigt. Det här nya direktivet till utredningen pekar på att det i aktiebolagslagen finns en portalparagraf som säger att styrelsen ska arbeta utifrån aktieägarnas behov av vinster. Det kan vara så, men man kan också ha andra krav. Man behöver nödvändigtvis inte ha avkastning på det egna kapitalet i ett aktiebolag, utan man kan faktiskt hävda att det finns andra saker som är viktigare. I kommunala bolag till exempel behöver man inte ha avkastningskrav om man finner att det finns andra frågor som är viktiga att ta hänsyn till i den kommunala verksamheten. Jag noterar vidare att det går långsamt med att komma fram till de här särskilda direktiven till Ägarprövningsutredningen. Friskolekommittén - vi deltog där från Socialdemokraterna - presenterade i maj, alltså för åtta månader sedan, att man måste göra tydligt om det handlar om åtta år eller tio år när det gäller den långsiktighet som vi talar om. Nu först, åtta månader senare, kommer man med direktiv till utredningen och förskjuter tidpunkten för när den här utredningen ska vara färdig till efter valet. Man skapar på det viset ett utrymme för regeringen att inte behöva ge några besked och kunna hänvisa till jurister och andra som kan fundera på detta i stället för att peka med hela handen och visa vad som är den politiska viljan.

Herr talman! Talepunkter är ett begrepp inom politikerspråk för ett slags komihåglista när man ska diskutera olika ämnen. Listan över talepunkter från Moderata samlingspartiets kansli är tydlig på en enda punkt: Socialdemokraterna vet inte vad de vill, de är otydliga och de talar inte om vem de ska samarbeta med efter valet. Det måste man säga i alla debatter, för annars får man smäll på fingrarna av gruppledningen i Moderata samlingspartiet. Det är lite imposant att vi i varenda debatt får höra samma sak. Det är på samma sätt lite intressant att höra talare från Moderata samlingspartiet med så stor frenesi försvara alla privata initiativ att det nästan får ett löjets skimmer över sig. Låt mig göra en jämförelse. Jag är en mycket stark EU-anhängare. Jag tycker att gå med i EU är en av de viktigaste sakerna som Sverige har gjort, och jag är väldigt engagerad i EU-frågor. Men med årens lopp skulle man kunna säga att jag har fått en liten varningsklocka i huvudet som ringer varje gång det kommer någonting från kommissionen. Varför då? Jo, för att när vi gick med i EU en gång i tiden sade alla vi som var stora och varma anhängare av EU ja till allting som kom från EU. Vi tyckte att allting var bra, för vi hade kamrater som inte var för EU, och dem hade vi då att bekämpa. Därför tyckte vi att allting var bra. I dag har vi kommit till ungefär samma uppfattning och kan enas om att det kanske finns det som är bra och det som är dåligt. Det som är viktigt i den här jämförelsen är att man inte har någon kritik mot detta. Man säger till exempel utan att skämmas att vinsten är det som styr både utveckling och effektivitet. Vilket struntprat! När man tittar på den offentliga sektorn i övrigt har hur många mätningar som helst över den offentliga sektorns effektivitet gjorts, och den har gått upp och ned beroende på vilken del av den offentliga sektorn som det handlar om. Sjukvården är ett bra exempel. Där är det lätt att mäta effektivitet. I omsorgsverksamheter är det betydligt svårare, men det går trots allt att göra det, och man har mätt den och sett att den går upp och ned. Det är klart att det går att göra där också. Det går att effektivisera överallt om man gör det på rätt sätt. Det här är alltså bara struntprat. En annan liten illusion som de borgerliga partierna hela tiden talar om - och det här står på första sidan i kapitel 1 i deras ideologibok - är att förutsättningarna för att kunna välja är att det finns privata inslag. Vilket struntprat återigen! Det finns massor skolor och massor vårdcentraler, och de kan bedrivas av olika aktörer, men visst kan man välja. Det här är bara rent struntprat. Vi socialdemokrater tycker att det ska få vara privata inslag i stora delar av den offentliga sektorn och att man också ska kunna få välja dem. Man ska också kunna välja offentliga utövare. Vad har vi nu sagt om det här? De som inte vet vad vi har sagt om vinster i välfärden måste endera ha varit utomlands eller varit så sjuka att de över huvud taget inte har orkat läsa en tidning, lyssna på radio eller titta på tv under vår kongress 2013. Där gav vi tydliga besked. Ni vet att vi hade en stor diskussion om detta på vår kongress. Det är alltså alldeles tydligt, så kom inte och säg att vi är otydliga i den här frågan.
Herr talman! Låt mig börja med det som Lars Johansson sade. Hans diskussion om aktiebolagslagen är helt korrekt. Det är just därför som utredaren får i uppdrag att utreda det lämpliga rent rättsligt i detta. Det är svåra frågor som det ska borras i. Jag delar din uppfattning. Om det här går att införa med nuvarande aktiebolagslag är det alldeles utmärkt. Går det inte får vi hitta andra former. Det är just det som det handlar om. Sedan noterar jag att på Fredrik Schultes fråga om hur Socialdemokraternas politik ser ut var svaret: Vi ska föra en socialdemokratisk politik. Jag tror inte att Teres Lindberg skulle nöja sig med svaret från mig att vi ska föra en allianspolitik när det gäller hur vi vill agera på det här området, så jag ska försöka utveckla det lite ytterligare. Vi är, enligt min uppfattning, väldigt tydliga. Ta följande mening: "En utgångspunkt bör vara att bolag som utför offentligt finansierade välfärdstjänster bör ha en långsiktig inriktning på sin verksamhet och inte huvudsakligen vara inriktade på kortsiktig lönsamhet eller inriktade på att sälja inom en viss tid." Detta kan vara riskkapitalbolag; detta kan vara andra bolag. Här är vi tydliga. I övrigt är vi tydliga med att vi välkomnar privata inslag i välfärden. När jag lyssnar på Teres Lindberg, och den mångordiga rapsodin om hur farligt detta är, är det svårt att få en annan uppfattning än att hon vill utesluta vinstintressen. Rätta mig gärna om jag har fel, men det är svårt att få ett annat intryck. Till Hillevi Larsson vill jag upprepa, vilket jag förmodar att du ändå förstår, att tilläggsdirektivet inte är mitt eller Moderaternas påfund. En enig regering, alla fyra partierna, står bakom dessa formuleringar. Vi har en enighet här, till skillnad från hur det är såväl inom ert parti som bland era kamrater på den sidan. Peter Persson, regeringens huvudsakliga politik har varit att sänka inkomstskatten för att få fler folk i arbete. Det har lett till att ungefär en kvarts miljon människor mer är i arbete nu än tidigare, och det har lett till att skatteintäkterna är högre än tidigare. Jag kan förstå att det är en smärtsam upplevelse att inse att skattesänkningar leder till mer skatteintäkter. För oss är det glädjande och konfirmerande, men för Peter Persson är det kanske smärtsamt. Detta har nämligen lett till att vi har kunnat värna välfärdssektorn under de här åren och överföra mer resurser till skolan, till vården och till omsorgen. Det är möjligt att det var enklare att leva i ett samhälle där vi hade orange Televerksbilar som åkte ut och reparerade när det var fel, när Domus hette Domus eller när kvinnor hade bara en arbetsgivare att gå till om de var engagerade i vården. Vi tror på ett annat samhälle, ett samhälle med mångfald som leder till utveckling och mer utrymme för att byta arbetsgivare, starta egna kooperativ eller andra bolagsformer. Vi tror på att utveckla välfärden tillsammans och göra den bättre för alla människor.

Herr talman! Jag vill tacka för välkomstapplåden och sedan säga att med statsrådet Normans logik skulle Reinfeldt och Borg omedelbart ändra uppfattning. De skulle säga: Vi gör en ny, stor skattesänkning, för då kommer intäkterna in i massor till staten som nu saknar pengar. Men det säger de inte. Nu är det skattestopp som gäller. Jag tycker att debatten har varit mycket klargörande. Ett av de viktigaste ledorden stod Staffan Anger för när han sade att vinstintresset är en bas och en drivkraft för välfärd för Moderaterna. All right! Jag tycker att det är ärligt och har respekt för den hållningen. Jag konstaterar också att de verbala piruetter som Björklund och Borg har gjort när det gäller riskkapitalbolag saknar värde, ty regeringens samlade bedömning står Peter Norman för. Han lägger tydligt fast att riskkapitalbolagen har kommit för att stanna och kan också expandera inom välfärdssektorn. Varför vill vi socialdemokrater begränsa vinstuttaget och vinsten som drivkraft? Jo, det handlar nämligen om att vinstmaximering leder bort. Det drabbar jämlikhet. Det drabbar sammanhållning eftersom det är några som är mindre lönsamma. Vi vill inte ha ett marknadssamhälle.

Herr talman! Eftersom det uppkom frågor får jag väl upprepa det jag sade. Det är ganska tydligt var vi socialdemokrater står. Vi vill ha långsiktiga regler, vi vill ha tydliga kvalitetskrav och vi vill införa vinstbegränsningar. Om detta råder ingen tvekan. Jag vill kommentera några saker som har tagits upp. Fredrik Schulte var tydlig med att JB-koncernen inte var ett riskkapitalbolag. Nej, men ägare till JB-koncernen är det danska riskkapitalbolaget Axcel. Jag vill att det ska stå klart här och att vi talar sanning när vi står i talarstolen. Staffan Anger var också uppe och jämförde företagsamhet rakt av. Det är klart att det är en väldig skillnad på industriell företagsamhet, om man driver en butik eller om man driver ett välfärdsföretag. Det är till och med en gigantisk skillnad, skulle jag vilja säga. Det är ganska enkelt att i ett industriellt företag byta ut personella resurser mot till exempel en robot. Men hur skulle det se ut om vi bytte ut franskläraren mot en mp3-spelare och matematikläraren mot en kalkylator? Det är klart att det kanske skulle gå, men det skulle inte vara många elever som klarade målen i skolan. Det är en utveckling som jag tror att vare sig du eller jag vill se. Redan i dag byter man ut till exempel idrotten mot en skidresa. Då slipper man lokalkostnader, och man slipper kostnaden för idrottsläraren. Men konsekvensen är att eleverna inte får lära sig det som skolplanen tydligt säger, nämligen hur viktigt det är med motion och hälsa genom livet och över tid. Det missar man, och kostnaden för det får samhället sedan ytterst stå för eftersom medborgarna får ett mycket mindre hälsosamt liv.

Fru talman! Den här debatten har varit väldigt informativ och klargörande. Vi har en regering där olika partier öppet går ut och talar om vad de har för uppfattning. Sedan kommer de fram till en gemensam lösning, och därefter talar de om det. Det intressanta med detta är att när inte den ideologiska skallen får tänka utan den praktiska verkligheten kommit i fatt inser de någonstans: Här har vi ett problem, och vi måste göra någonting åt det problem som uppstått. Det har inte bara gällt välfärdsföretag. Det har också handlat om energiföretagen. Det kommer allt fler regleringar för energiföretagen. Det har gällt telebranschen och flyget. Nu senast var det taxi det kommer att komma en proposition om för att begränsa de problem som uppstått med anledning av avregleringen. Men det ska alltid ha varit näst intill kriminalitet i dessa branscher för att regeringen ska reagera. Det är i någon mening talande. Man håller fast vid dessa dogmer. Det är bara den fria marknaden som kan lösa de stora väsentliga problemen i vårt land. Fru talman! Denna debatt visar att det finns stora brister och att marknaden är en väldigt bra vän men en väldigt dålig herre. Det är därför som man ska vara väldigt tydlig när man gör liknande reformer. Vi har gjort våra historiska misstag. Vi socialdemokrater försöker att stå upp och säga: Det var fel det vi gjorde en gång i tiden, men vi försöker nu rätta till det. Det vore väldigt välgörande om regeringen hade samma klarhet på den punkten.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka alla deltagare i debatten. Också jag tycker att den var klarläggande. Jag har inte bemött Börje Vestlund tidigare, så jag får göra det nu i mitt slutanförande. Börje Vestlund börjar med att moralisera över hur moderater använder sin tid i talarstolen och hur man diskuterar. Jag har svårt att kommentera det annat än med ett bibelcitat. Jesus sade en gång: Låt den som är utan skuld kasta första stenen. Så går jag till frågan om man kan ändra sig, Börje Vestlund. Jag har uppfattningen att om verkligheten förändrar sig är det rimligt att politiken förändrar sig. Att ha en annan uppfattning verkar väldigt konstigt. Om saker och ting blir helt annorlunda omkring en, ska man då stå fast vid dogmer? Jag tycker inte att man ska raljera över människor som ändrar sig, utan man ska uppskatta detta. Vi har ändrat oss, och det är inte mer med det. Det har vi gjort i och med att verkligheten ändrat sig och att de krav och förhoppningar som medborgarna har på service har förändrat sig. Det är då rimligt att politiken förändrar sig och att vi i huvudsak försöker tillmötesgå det som sker. Det är naturligtvis inte så - och jag vill inte ens säga det - att vi tycker att marknaden löser alla problem. Det vet Börje Vestlund också om. Ett exempel på detta är de inskränkningar som vi nu gör i ett av tilläggsdirektiven till utredningen. Där säger vi att företag som har en policy att sälja av företag inom en kort tidsrymd förmodligen inte är lämpade som ägare. De bolagen gör säkert mycket nytta på andra områden. Men de passar inte på just välfärdsområdet. Jag hoppas att de som har lyssnat på debatten ändå har insett att regeringen är enig och har kommit med ett tilläggsdirektiv, och frågan ska nu utredas. Min uppfattning är - och det får väl andra bedöma - att oppositionen är väldigt oenig i frågan. Här får två ståndpunkter blötas, och så ska det vara i en demokrati.